Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation. Förutsättningarna för en diskussion kring MUT-projektet har ju sedan interpellationen framställdes förändrats genom SÖ:s beslut att fortsätta utvecklingsarbetet i andra former än tidigare och, som vi nyss hörde, med koncentration på vissa ämnen. Detta gör det emellertid inte mindre angeläget att här i kammaren föra en debatt kring utvecklingsarbetet i skolan. Vi är många som ställt stora förväntningar på det utvecklingsarbete som bedrivs såväl inom SÖ som i skilda utredningar. F. n. upplever vi en intensiv debatt i skolfrågorna, främst med anledning av SIA-utredningens förslag. I den debatten har det förekommit en stor osäkerhet om hur mycket MUT-projektet kan komma att påverka SIA utredningens förslag. Många har ansett att resultaten av dessa båda arbeten är oförenliga och att myndigheterna av det skälet inte har velat ha en bred debatt om MUT, ett påstående som jag emellertid inte ställer mig bakom. Men det var bl.a. mot den bakgrunden som jag ställde min interpellation. Det är viktigt att utvecklingsarbetet på skolans område ständigt kan drivas vidare. Låt mig uttrycka en förhoppning om att arbetet även i de aviserade förändrade formerna kommer att bedrivas med stor öp 23 ens framtida inriktning penhet. En öppen och allsidig debatt är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Det omfattande arbete som skett inom MUT-projektet kommer därvid säkerligen att vara till mycket stor nytta, om det — som jag hoppas — används på ett riktigt sätt, dvs. till stöd och hjälp både för den enskilde eleven och för läraren när det gäller att uppnå goda grundläggande basfärdigheter. Att söka tillgodose allas behov av basfärdigheter i grundläggande ämnen är något av det mest betydelsefulla i strävan att ge alla barn och ungdomar någorlunda likartade studiemöjligheter. Jag är medveten om svårigheterna att avväga detaljerade råd och vägledningar mot risken för medveten eller omedveten centralstyrning. Möjligheten till individualisering för eleven och handlingsfrihet för läraren för att uppnå läroplanens mål får inte omintetgöras. I detta avseende upplever jag att mycket detaljerade anvisningar indirekt skulle kunna minska friheten i skolan genom sin påverkan på läromedlens utformning och att vi här måste följa utvecklingen med den yttersta noggrannhet. Vissa frågor står enligt min mening i förgrunden när det gäller utvecklingsarbetet på läroplanssidan. Det är, som jag tidigare sagt, nödvändigt att se till att eleverna får de grundläggande färdigheter som behövs för fortsatta studier eller för en meningsfull funktion i samhället och arbetslivet. Med grundläggande färdigheter avser jag då inte bara läs-, skrivoch räknefärdigheter, utan jag vill i lika hög grad peka på de praktiska färdigheter vi allesammans behöver litet mera av. Jag ser även en fara i att inte ge baskunskaperna ett stort utrymme inom ett brett både teoretiskt och praktiskt fält. I detta avseende har enligt min mening Lgr misslyckats. Vi har fått en överteoretiserad skola, där en del elever har så svårt att finna sig till rätta att de inte ens tillgodogör sig de mest väsentliga kunskaperna. Riksdagen har också gjort en markering i detta sammanhang för ett ökat inslag av praktik. Jag utgår från att detta ställningstagande kommer att vara vägledande för utvecklingsarbetet även i de nya former som det skall bedrivas i. Herr talman! Det är mer än tre år sedan vi från centerpartiets sida väckte en motion med krav på bättre balans mellan teori och praktik på grundskolans högstadium. Riksdagen delade vår uppfattning och ansåg att synpunkterna borde tillgodoses inom läroplansuppföljningen för grundskolan — LUK. Jag har förståelse för att man måste skynda långsamt när det gäller de rätt komplicerade läroplansfrågorna. Men nog borde vi snart kunna få se vissa resultat av 1972 års motionerande. Jag delar statsrådets uppfattning att en fortlöpande läroplansuppföljning tillhör skolöverstyrelsens viktigaste uppgifter. Jag ser det som naturligt om SÖ i den uppgiften försöker få en så bred kontaktyta som möjligt. Pedagogiska nämnden är bara en del av SÖ:s kontaktvägar, men även dess roll i utvecklingsarbetet kan behöva förstärkas. Det är mycket anmärkningsvärt att pedagogiska nämnden inte var informerad om de ändringar som skedde i MUT-arbetet för några veckor sedan — ett arbete som dock berör 400 personer direkt. Inte heller har, enligt vad jag erfarit, givits något besked härom till utbildningsutskottet vid dess behandling av Nr 29 de motioner som väckts i denna fråga. Tisdagen den Statsrådets svar beträffande riksdagens framtida insyn utgår från att 4 mars 1975 denna som hittills skall ske genom pedagogiska nämnden i vilken par= I lamentariker ingår. Detta kan inte ur riksdagens synpunkt vara en till Om skolutbildningfredsställande lösning om inte en förändring sker i nämndens instruktion = ens framtida och arbetssätt så att den direkt kan påverka skeendet i utvecklingsarbetet. inriktning Likaså bör sammansättningen ses över och få en större parlamentarisk bredd. Jag vill gärna fråga om statsrådet Hjelm-Wallén är beredd att vidta några åtgärder i detta avseende. Det har alltid varit en styrka i det svenska utbildningsväsendet att de genomgripande reformerna haft en bred politisk förankring i riksdagen. För framtiden måste vi försöka upprätthålla denna linje för att vi inte skall få en snedvriden skoldebatt som inte gagnar någon, minst av allt de barn och ungdomar det gäller. Det går inte heller, som statsrådet säger i svaret, att passivt avvakta om man inom MUT-projektet eller andra delar av SÖ:s verksamhet avviker från de övergripande målen. Jag hoppas att statsrådet vill medverka till att riksdagen garanteras en sådan insyn att ingen kan ifrågasätta öppenheten i diskussionen kring utvecklingsarbetet på skolans område. Inte minst måste detta gälla preciseringen av de övergripande målen som är aviserade och hur dessa mål skall uppnås. Här är det verkligen viktigt att riksdagen och även de andra parterna som är involverade i skoldebatten, föräldrar och fackliga organisationer, får insyn och att det kommer till stånd en mycket bred debatt. Låt mig slutligen uttrycka min glädje över den livliga utbildningsdebatt som vi har i dag ute i landet. Den debatten kommer att utgöra grundvalen för reformarbetet inom skolan för lång tid framöver. Det ankommer på oss politiker att medverka till att den debatten förs i en positiv anda och på ett konstruktivt sätt. Detta kräver dock att även vi blir informerade och garanterade insyn.

Herr talman! Riksdagen kommer i morgon att behandla utbildningsutskottets betänkande nr 3. Därvid skulle, om allt hade gått sin gilla gång, kammaren också behandlat en motion från fru Mogård och mig i vilken vi i en hemställan till riksdagen begärde att det till skolöverstyrelsens projekt Målbestämning och utvärdering i skolan, MUT, skall knytas en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. När vi i utskottet hade behandlat motionen, kom meddelandet genom pressen att MUT-projektet skulle läggas ned, och vi har i morgon ingen möjlighet att ta ställning till motionen eller MUT-projektet som sådant. Det var därför glädjande att vi fick möjlighet i dag att av statsrådet Hjelm-Wallén få synpunkter på den fortsatta behandlingen inom skolöverstyrelsen och inom departementet av målbestämning och utvärdering i skolan. Låt mig börja med att citera vad statsrådet anför i slutet av sitt svar: ”Enligt min mening är en fortlöpande läroplansuppföljning en av skolöverstyrelsens mest centrala uppgifter, vilket också framgår av gällande instruktion. De övergripande målen för skolan måste starkt betonas i läroplansarbetet. Det finns även ett starkt behov av att precisera baskunskaper och basfärdigheter i vissa ämnen för att därigenom för skolan utpeka en miniminivå som varje elev skall uppnå.” Jag instämmer helt och fullt i den delen av svaret. Detta är ju också grunden, på vilken hela MUT-projektet vilar. Vi har från moderata samlingspartiets sida i stort varit positiva till MUT-projektet. Det var med andra ord inte med någon större glädje som vi, som jag nyss nämnde, genom pressen erfor att MUT-projektet skall läggas ned. Statsrådet uttryckte sig i sitt svar litet mera försiktigt. Det är ju skolöverstyrelsen som kommer att fatta beslut i denna fråga. Att vi inte var negativa till projektet berodde givetvis på att vi inom MUT-projektet såg en möjlighet att säkra basfärdigheter och baskunskaper hos dagens elever, men naturligtvis också — vilket har betonats 27 i statsrådets svar — på att MUT-projektet även innebar att man skulle finna bättre metoder för utvärdering av skolverksamheten. Just utvärderingssidan är absolut nödvändig när man håller på med läroplansförändringar och målbestämningar för skolan och skolarbetet. Underlaget för ett utvecklingsprogram var ju första etappen i MUT projektet, och våren 1973 utsändes en diskussionspromemoria på remiss. Yttranden med anledning av promemorian kom för ett år sedan. Skulle man på något sätt kritisera detta, kan man säga att redan där märktes den tendens till elefantiasis som kom att prägla MUT-projektet och som kanske också är grundorsaken till dess död. Redan i denna promemoria togs upp sådana frågor som skola, hem, fritid, arbetsformer och arbetslag, periodläsning, nivågruppering, klassföreståndarfunktion, resursfrågor osv. Man kan alltså tro att jag här redovisar frågorna i SIA-betänkandet, men samma frågor kom upp i denna promemoria i samband med MUT projektet. Jag vill gärna säga att detta i och för sig — frånsett att det är dubbelarbete — var intressant därför att frågorna här hölls på en realistisk och verklighetsnära grund, och det gjorde också att de remissyttranden som kom var värdefulla. Det kom ju fram att man ganska enigt begärde att inga drastiska och snabba förändringar när det gällde läroplanerna skulle komma till stånd. Man ville ha — vilket också framförts här tidigare i dag — en distinktare målbeskrivning, och man ville ha ett klart fastställande av basfärdigheterna, samtidigt som man givetvis — som alltid måste ske vid en läroplans revidering — framförde krav på nya moment i undervisningen. Nu säger statsrådet i sitt svar — efter att ha redovisat detta arbete, som totalt kom att sysselsätta ungefär 400 personer — att arbetet ändå skall fortsätta på något sätt. Jag har personligen svårt att förstå att man lägger ned ett projekt när man står inför de svårigheter som uppkommit i samband med att projektet vuxit och kontroversen mellan de övergripande och de detaljerade målen blivit mer påtaglig; en stor del av meningen med det hela var ju att skapa en utvärdering! Och enligt den planläggning som förelåg för MUT-projektet skulle också under detta år ha påbörjats en utvärdering av projektet som sådant. Nu befinner vi oss alltså i den situationen att statsrådet säger att erfarenheterna har gjort det möjligt att börja utarbeta det första förslaget till en modell för utformning av målavsnitt i läroplanssupplementet. Den möjligheten har man alltså fått genom det arbete som MUT har bedrivit. Men vem skall utvärdera detta? En viktig del i MUT-projektet utgjordes av utvärdering, och om man nu lägger ned projektet kan man alltså sitta och utforma modellerna medan utvärderingsmomentet kommer att åsidosättas. Såsom jag bedömer det är detta en kraftig försämring av läroplansarbetet jämfört med uppläggningen i MUT-projektet. Jag vill också gärna erinra om en annan sak som tydligen kommer att försvinna och som fanns med när det gällde målsättningen för projektet, nämligen att ledningsgruppen skulle fungera som samordnande organ för läroplansuppföljningen i grundoch gymnasieskola. Man har konstaterat att just dessa separata läroplansutformningar i många fall Nr 29 har inneburit dubbelläsning på vissa avsnitt, medan andra avsnitt inte Tisdagen den har blivit behandlade seriöst i vare sig grundskola eller gymnasieskola. 4 mars 1975 Man kunde i MUT-projektet se en möjlighet att skapa uniformitet ihela I utbildningsgången. Denna möjlighet försvinner, som jag ser det, också — Om skolutbildningi samband med att MUT-projektet läggs ned. ens framtida Vad som var bra med det hela var också att normer för basfärdigheter = inriktning och baskunskaper skulle ha blivit fastställda. Mängden nya moment har ökat, och naturligtvis har trängseln medverkat till att det har blivit svårt att prioritera. I målbestämningen ligger, enligt vad som också är fastslaget i riktlinjerna för arbetet, en stegvis prioritering av olika områden, som skall skapa den av mig förut nämnda kontinuiteten i utbildningen och en komplettering mellan olika ämnen, så att dubbelinlärning respektive det som jag kallar överhoppning undviks. Men naturligtvis ger en målprecisering, vilket också sägs, en säker grund för utvärderingen och en bättre grund för läraren när det gäller betygsättningen. För den totala utvärderingen finns SÖ:s pedagogiska nämnd -— låt vara att, såsom fru Söder och fröken Hörlén tidigare här har berört, direktiven till denna nämnd är ofullständiga. Nu är vi i den situationen att det sitter en annan utredning — 1973 års betygsutredning — som arbetar på grundval av skolöverstyrelsens hösten 1972 överlämnade förslag om ett kursrelaterat betygssystem. Man kan alltså se en klart parallell funktion mellan betygsutredningen och MUT-projektet. Mål och utvärdering och kriterier för utvärderingen — inte minst viktigt — skulle fastställas med utgångspunkt i MUT-projektet, och sedan skulle betygsutredningen arbeta efter de riktlinjer som gavs i direktiven till utredningen. Då kan man ställa frågan: Var hamnar nu betygsutredningen? Eller kan det vara på det sättet att betygsutredningen i sitt arbete har kommit till den situationen att den egentligen inte vill ha några målrelaterade betyg och därför skulle bli lidande av att det fanns fastställda mål för utbildningen av den typ som MUT-projektet skulle vara med om att åstadkomma?

Fru Söder har tidigare berört sambandet mellan MUT-projektet och SIA, och jag har inget ytterligare att tillägga om detta. Jag vill bara till sist rikta ytterligare en fråga till statsrådet i anslutning till hemställan i min motion om att man skall säkra ett direkt parlamentariskt inflytande i läroplansarbetet. Det gäller här inte bara hur detta parlamentariska inflytande skall säkras.

ens framtida inriktning

Herr talman! Eftersom jag är ordförande i pedagogiska nämnden skulle det kanske vara orätt av mig att inte gå in i denna debatt. Det är alldeles givet att pedagogiska nämndens ställning från början varit ganska oklar. Jag vill därmed dock inte ha sagt att det inte är möjligt att följa de instruktioner som givits för dess arbete. Men eftersom nämndens uppgift var helt ny när dess arbete började, har detta under en ganska lång inledande period varit mycket trevande. Jag tror att man bör ge en nämnd som denna, med en så pass svår uppgift, tid på sig att komma in i en riktig arbetsgång. Det är fråga om ett rådgivande organ. Nämnden har helt nyligen, inför den I juli 1975 då mandatperioden för nämndens nuvarande ledamöter går ut och nya eventuellt kan tillkomma, gjort en genomgång av det arbete som bedrivits under de gångna åren och försökt komma fram till en uppfattning om hur nämnden borde fungera i fortsättningen. Vi har funnit att det är lämpligt att nämnden tills vidare fungerar som ett rådgivande organ. Nämnden har dock även utvärderande uppgifter, och skolöverstyrelsens styrelse har i vissa avseenden också delegerat beslutsfunktioner till pedagogiska nämnden. Jag måste tyvärr bekräfta uppgiften från några av de tidigare talarna, att pedagogiska nämnden inte blev informerad om planerna för MUT projektet. Av en tillfällighet kom tidningarna att behandla MUT-projektet samma dag som pedagogiska nämnden var kallad till sammanträde, vilket föranledde mig att omedelbart ta kontakt med generaldirektören för skolöverstyrelsen. Vi kunde alltså då omedelbart få information om vad som hade inträffat, vilket jag tror var mycket nyttigt för nämndens framtida arbete. Jag vill tillägga att det är bra att det visas ett så stort intresse för pedagogiska nämndens arbete. Men jag måste ändå säga att detta intresse vad gäller centerpartiet är synnerligen nymornat. Under nästan två hela år i början av nämndens arbete kom en centerpartiledamot i nämnden inte till ett enda av dess sammanträden. Han avsade sig så småningom uppdraget på grund av bristande tid. Det tog alltså nära två år innan centerpartiet behagade sända en representant att delta i pedagogiska nämndens arbete. Därför tycker jag att det är så mycket mera glädjande att fru Söder nu säger att hon gärna ser att pedagogiska nämnden får en starkare ställning i framtiden — vad hon nu menar med detta. I första hand bör man då kanske se till att det egna partifolket deltar i det arbete som bedrivs.
Herr talman! Jag vill börja med ett svar till de tre första talarna, som alla påstod att beslut hade fattats och att MUT-projektet nu lagts ned. Riktigt så är ju inte fallet. Ännu föreligger det intet beslut om att förändra MUT-projektet. Enligt vad jag erfarit kommer SÖ:s styrelse att behandla frågan denna vecka, och det är då beslut kommer att fattas. Vad som hänt är att ledningen inom verket har tagit ställning till projektet. Detta ställningstagande innebär en koncentration av arbetet till nio ämnen och vidare att MUT arbetet inte längre skall utgöra ett eget projekt utan ingå i det vanliga läroplansarbetet. Herr Gillström påpekade nyss att den pedagogiska nämnden har fått information sedan verksledningen gjort sitt ställningstagande. Det har spekulerats om orsakerna till att verksledningen tagit denna ställning. Enligt de informationer som jag har fått är anledningen att projektet svällt ut och blivit för omfattande. Därigenom har många kommit att känna osäkerhet inför arbetet. Det har blivit svåröverblickbart. Inom skolöverstyrelsen har det också sedan en längre tid diskuterats om de vägar efter vilka man arbetat inom projektet var framkomliga. Liksom meningarna varit delade i den allmänna opinionen har de varit det inom verket. SÖ-ledningen har alltså, som jag tolkat det, inför tveksamheten i fråga om projektets omfattning och osäkerheten om framkomstmöjligheterna i dess arbete förordat att ambitionsnivån skall sänkas och arbetet inordnas i det vanliga läroplansarbetet. De erfarenheter som projektet hittills har givit kommer naturligtvis att tillföras det kontinuerliga läroplansutvecklingsarbetet. Det arbete som gjorts kan alltså inte på något sätt ses som bortkastat. Fru Sundberg frågade om betygen. Betygsutredningen är ju i arbete, och frågan bör egentligen inte ställas till mig utan till den utredningen. Om vi skall gå över till ett målrelaterat eller kursrelaterat betygssystem, gör tillgång till supplement med mera precisa målbestämningar otvivelaktigt uppgiften lättare för den enskilda läraren att utvärdera den enskilda elevens prestationer. Väl utarbetade supplement till läroplanen kan därför förväntas ge en så konkretiserad komplettering av läroplanens mål och innehåll att lärarna — vare sig de arbetar enskilt eller i lärarlag — får tillräckligt goda utgångspunkter för en utvärdering av sitt eget och elevernas arbete. Arbetet i betygsutredningen pågår för fullt. Just nu diskuteras det som utredningen själv har resonerat om — det har fästs på papper i en betygspromemoria — livligt ute i mycket vida kretsar. Synpunkter på den här debattpromemorian kan inlämnas till utredningen fram till den 1 juni. Jag tror inte att utredningen menar att MUT-projektet skall ses som en förutsättning för att man skall kunna föra betygsutredningens arbete i hamn. Betygsutredningen arbetar alltså vidare. Beträffande insynen diskuteras just nu i utbildningsutskottet riksdagsledamöternas insyn. Den frågan ämnar jag inte här beröra. Mera allmänt vill jag däremot säga att jag menar att det är mycket viktigt att läroplansarbetet pågår i stor öppenhet. Konkretiseringen av de allmänna målen bör ske som en naturlig framväxt i skolans vardagsarbete, där alltså många människor deltar i processen. ens framtida inriktning ens framtida inriktning De inslag som MUT-arbetet har haft i referensgrupper med representanter från personalorganisationer, elevoch föräldraorganisationer liksom landstingsförbund och kommunförbund tror jag innebär kontakter som verket alltfort vill tillförsäkra sig. Jag förutsätter att så kommer att vara fallet i det fortsatta arbetet. Till slut vill jag konstatera att debatten om MUT i långa stycken har varit förvirrad — icke här i riksdagen i dag men väl ute i massmedia. Jag hoppas att vi kan vrida den debatten rätt igen, så att vi får en livlig utbildningsdebatt som vilar på vad som myndigheter och politiker verkligen står för — och så att debattörer icke grundar sin kritik på hypotetiska resonemang.
Herr talman! Beträffande pedagogiska nämnden är väl problemet att den visserligen är rådgivande — och jag tycker att den alltfort skall vara rådgivande — men att det inte finns regler för när man i läroplansarbetet måste ta råd av den. I vissa fall tar skolöverstyrelsen råd av pedagogiska nämnden, i andra fall gör man det inte. Det är väl närmast en fråga om hur man beskriver pedagogiska nämndens arbetssätt. Jag kan förstå herr Gillström när han säger att man i början är trevande i arbetet och försöker hitta nya vägar. Det har jag all respekt för, och det är därför som jag också har sagt att jag tror att det är viktigt att man utvecklar arbetet inom pedagogiska nämnden och inte inrättar något nytt organ — det leder inte alltid till förbättringar. Man bör ta lärdom av de erfarenheter som man har haft under de år då nämnden har arbetat. Beträffande centerpartiets representation har vi ingen ordinarie ledamot i pedagogiska nämnden. Enskilda ledamöter får själva svara för sitt agerande. Jag vet att vi nu i varje fall har en aktiv ledamot i pedagogiska nämnden. Var och en som arbetar politiskt vet att det ibland kan hända att man får — eller tar på sig — ett uppdrag men efter en tid finner att man inte har tid för det. Att man .då avsäger sig uppdraget är väl bara något som inger respekt. Till fru Hjelm-Wallén vill jag också säga att jag i mitt anförande icke talade om nedläggning av MUT-projektet. Man skall nu fortsätta arbetet med att precisera mera detaljerade anvisningar för basfärdigheter, och jag är glad att det arbetet fortsätter — det var vad jag sade i mitt tidigare anförande. Vi behöver utveckla detta arbete och dra lärdom av det arbete som redan är nedlagt. Utvärderingssidan är oerhört betydelsefull. På vilket underlag skulle vi fatta beslut i riksdagert, om vi inte hade utvärdering av det arbete som pågår? Som fru Hjelm-Wallén här sade är det fråga om de mångas arbete. Jag avslutade mitt tidigare anförande med att säga samma sak som fru Hjelm-Wallén framhöll här, nämligen att vi politiker har en viktig uppgift — att dels föra en saklig debatt, dels föra den på ett positivt sätt. Även om det har varit storm kring MUT-projektet, tror jag att
Aage NA Herr talman! Jag gjorde i mitt anförande en hänvisning till att skol Om skolutbildningöverstyrelsen skulle fatta definitivt beslut i den här frågan. Men jag vill — ens framtida gärna erinra om att vi i utskottet icke har kunnat behandla motionen = inriktning av mig och fru Mogård vidare mot bakgrund av det besked som nått oss om eventuell nedläggning av MUT-projektet. Vidare vill jag erinra om betydelsen av att vi har klart för oss att det är fastställt vad MUT-projektet skall innehålla, och om skolöverstyrelsen beslutar om nedläggning av MUT-projektet är det som återstår resultat av arbetet inom MUT-projektet, men det är inte ett nedbantat MUT-projekt, om detta inte klargörs. Det gäller åtminstone om man skall döma efter de mål och riktlinjer som fastställts för projektet i fråga. Statsrådet Hjelm-Wallén sade att betygsutredningen arbetar och att den nog skall föra sitt arbete i hamn. Jag delar den uppfattningen — jag är helt på det klara med att det förhåller sig så. Men jag vill gärna uttrycka farhågor för att man i det arbetet i högre grad kan ställa sig fri från målpreciseringar när det gäller kunskaper och basfärdigheter eller med andra ord kanske komma till resultatet att betyg är något ont och bör ges så sällan som möjligt och i så liten utsträckning som möjligt. Jag är medveten om att statsrådet inte kan uttala sig om detta, eftersom utredningen fått sina direktiv och arbetar efter dessa.

Skillnaden mellan referensgrupperna för MUT-projektet och referensgrupperna för läroplansuppföljningsarbetet, som jag redovisade förut, är ju inte att Landstingsförbundet och föräldraoch lärarorganisationer är representerade — det är de i bägge fallen.

Jag vill också instämma i statsrådets beklagande av den förvirrade debatt som på många håll har förts när det gäller MUT-projektet och dess möjligheter. Detta har kanske i stor utsträckning förts över till be tydande delar av skoldebatten som sådan. Även jag uttalar förhoppningen 33 ens framtida inriktning att debatten i framtiden skall vara fri från sådana överdrifter som förekommit och att vi skall kunna föra en saklig och konstruktiv debatt.

Herr talman! Jag tycker att fru Söder slätade över centerpartiets roll i pedagogiska nämnden. Det är ju inte alldeles ovanligt att i den statliga förvaltningen ha nämnder där både ordinarie ledamöter och suppleanter arbetar med utgångspunkt i ungefär samma förutsättningar. Och det är just vad pedagogiska nämnden har gjort. Vi har mycket sällan behövt skilja på vem som är ordinarie och vem som är suppleant. Jag kan t.ex. nämna att den som är vice ordförande i pedagogiska nämnden är suppleant från de borgerliga partierna. Det sades också här att det inger respekt att man avsäger sig därför att man har för mycket att göra. Ja, det håller jag gärna med om. Men om någon utnämns den 1 juli 1971 och avsäger sig den 30 november 1972 tycker jag att vederbörande har varit med alldeles för länge och borde ha förstått redan tidigare att han inte hade tillräckligt med tid och kraft att ägna åt pedagogiska nämndens arbete. Och när sedan nästa centerpartist utnämns den 1 december 1972 men inte kommer till sammanträdena förrän ett halvt år senare, så kan man möjligen fråga sig om detta verkligen enbart är en personlig angelägenhet eller om det är en partiangelägenhet. Men vad man gör åt detta i centerpartiet har jag ju inte med att göra. Jag har bara velat lägga till rätta vad fru Söder här tidigare sade.
Herr talman! Jag svarade inte på frökens Hörléns fråga angående de övergripande målen, och fröken Hörlén förstod kanske själv varför. Det är mycket svårt att konkretisera de övergripande målen. Det var också där som MUT-projektet skulle vara nydanare. De erfarenheter som projektet hittills givit måste föras vidare till allt läroplansarbete men också till de nio ämnen där man nu har för avsikt att gå vidare med att utpröva den modell man har kommit fram till.

Låt mig slutligen konstatera att jag inte har någon anledning att här kommentera vad övriga talare anfört, men efter den upprörda debatt som förts i pressen och efter allt det rabalder — som någon sade - som förekommit, är det mycket positivt att vi här i parlamentet har kunnat ha en så avspänd debatt i dessa frågor och att kunna konstatera att vi i stort sett är överens. Jag noterar med stor tillfredsställelse det intresse för läroplansutvecklingen som finns här i riksdagen och, tror jag, även ute bland allmänheten.

Herr talman! Herr Enlund har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder som har vidtagits och vad som ytterligare kan göras för att utnyttja de lediga platserna inom gymnasieskolan med särskild hänsyn till det stora antalet sysslolösa ungdomar. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Som jag har anfört i årets budgetproposition är ett grundläggande mål för gymnasieskolan att ge möjlighet till utbildning för ungdomen i direkt anslutning till grundskolan. Någon tendens till minskat intresse för gymnasial utbildning de senaste åren kan inte förmärkas. Antalet behöriga förstahandssökande till gymnasieskolans linjer har legat på en relativt konstant nivå mellan 1971 och 1974 trots att antalet 16-åringar har minskat något. Intresset för direkt övergång från grundskolan till gymnasieskolan tenderar att öka något. Av eleverna i grundskolans årskurs 9 söker ca 85 96 till gymnasieskolans linjer och linjeanknutna specialkurser. Den faktiska övergången från grundskolan till gymnasieskolan var dock något lägre. Till detta kommer att många ungdomar väljer att senare återgå till utbildning, varför gymnasieskolan innevarande budgetår dimensionerats till 100 400 elevplatser eller 94,6 96 av antalet 16-åringar. Härutöver finns i gymnasieskolan 29 330 elevplatser i specialkurser som inte är direkt grundskoleanknutna. De korta specialkurserna för arbetslös ungdom i gymnasieskolan har 1973 75 för ca 2 000 ungdomar. Härigenom har ungdomar beretts utbildning i gymnasieskolan genom utnyttjande av ledig kapacitet. En markant förskjutning av efterfrågan från teoretisk utbildning till mer utpräglat yrkesinriktad utbildning har emellertid ägt rum. Antalet behöriga förstahandssökande till de tvååriga mer utpräglat yrkesinriktade linjerna var således 1974 72, dvs. en ökning i elevintresset med ca 40 96 på fyra år. Den kraftiga ökningen av intresset för dessa linjer har till viss del kunnat mötas. I årets budgetproposition har jag också anfört att bl.a. elevefterfrågan motiverar att antalet elevplatser på de mera utpräglat yrkesinriktade linjerna ökas mera. Trots det stigande intresset för gymnasieskolutbildning har andelen lediga elevplatser tenderat att öka och utgjorde i september 1974 8,5 96 av det totala antalet platser. Mer än hälften av de lediga platserna förekommer på de teoretiskt inriktade linjerna. Speciella omständigheter som bidrar till att det blir lediga platser i gymnasieskolan är dels de alltjämt könsbundna valen, dels att en del elever som har intagits till gymnasieskolan inte tar sina platser i anspråk. De lediga platser som finns i gymnasieskolan beror framför allt på en bristande överensstämmelse mellan ungdomarnas efterfrågan på gymnasieskolutbildning och tillgången på utbildningsplatser. En fullständig anpassning av platstillgång till sökandeefterfrågan är inte möjlig bl.a. beroende på resursbegränsningar och arbetsmarknadsskäl. Som exempel på resursbegränsningar kan nämnas de relativt höga kostnaderna för investeringar i lokaler och utrustning för vissa mer utpräglat yrkesinriktade utbildningar och brist på praktikplatser. De siffror jag har redovisat visar att det till stor del är den kraftiga intresseförskjutningen från teoretisk till mer utpräglat yrkesinriktad utbildning som förklarar de lediga elevplatserna. Några av de yrkesinriktade studievägarna har dock också viss outnyttjad kapacitet, framför allt på linjerna för distribution och kontor, för byggoch anläggningsteknik samt Dimensioneringen av gymnasieskolan måste ske med beaktande av såväl elevernas önskemål som arbetsmarknadens behov. Det är inte möjligt att låta enbart en av dessa faktorer styra dimensioneringen. En sammanvägning måste ske. Eleverna får genom studieoch yrkesorienteringen och genom den allmänna samhälleliga informationen en bild av arbetsmarknadens efterfrågan. Detta medför att elevernas val delvis kommer att avspegla arbetsmarknadens efterfrågan. Därutöver måste emellertid särskild hänsyn tas till de långsiktiga utvecklingstrenderna på arbetsmarknaden. Gymnasieskolans resurser i form av utrustning och lokaler är bundna till kommunerna och är avpassade för vissa elevantal. Att resurserna är bundna på detta sätt är en av anledningarna till att det inte är möjligt att göra snabba omkastningar av dimensioneringen av gymnasieskolan från år till år för att möta kortsiktiga förändringar i elevefterfrågan och arbetsmarknadens behov. Det får därför bli mer långsiktiga trender som styr utvecklingen. Detta får dock inte tolkas så att gymnasieskolans organisation inte skulle behöva göras méra rörlig. Gymnasieskolan måste också vara flexibel i den meningen att den anpassas till de stora variationer som förekommer i årskullarnas storlek. År 1980 beräknas t.ex. årskullen 16 åringar vara 10 000 personer större än 1976, vilket självfallet ställer stora krav på en utökning av gymnasieskolans intagningskapacitet under de närmaste åren. Undersökningar visar att större delen av de ungdomar som är arbetslösa saknar utbildning efter grundskolan. Ungdomsarbetslösheten är således avsevärt mindre bland ungdomar som genomgått gymnasieskolan. Särskilt gäller detta för dem som genomgått någon mer utpräglat yrkesinriktad utbildning. Mot denna bakgrund spelar studieoch yrkesorienteringen en särskilt viktig roll för att motverka och nedbringa ungdomsarbetslösheten. En ny och utvidgad organisation av studieoch yrkesorienteringen med större resurser infördes både i grundskolan och i gymnasieskolan den I juli 1974. Den skall efter en försöksperiod om fem år på nytt underställas riksdagen. I skolöverstyrelsens anvisningar till studieoch yrkesverksamheten betonas särskilt behovet av samverkan mellan skola och arbetsförmedling och där anges vilka åtgärder som rutinmässigt bör ingå i uppföljningsarbetet. Jag vill i detta sammanhang också peka på att man inom arbetsmarknadsutbildningen har vidtagit särskilda åtgärder för ungdomar under 20 år. Under budgetåret 1973/74 påbörjade 12400 ungdomar under 20 år någon form av arbetsmarknadsutbildning och 1 500 befann sig i kursen arbetsliv och utbildning, s.k. ALU-kurser. Därtill kommer att ca 2 500 ungdomar har påbörjat utbildning med stöd av den s.k. femkronan. Avslutningsvis. vill jag framhålla att regeringen med stor uppmärksamhet följer det av herr Enlund uppmärksammade problemet. BI. a. i detta syfte har jag under hösten 1974 tillkallat en särskild arbetsgrupp för gymnasieskolfrågor knuten till utbildningsdepartementet. Gruppen har till uppgift att föreslå förbättringar i utbildningsmöjligheterna för ungdomar i 16-19-årsåldern både på kortare och längre sikt. Jag räknar med att gruppen successivt kommer att lägga fram sina förslag. Dessutom behandlas problemen med arbetslösheten bland ungdomarna inom sysselsättningsutredningen.

Herr talman! Statsrådet Hjelm-Wallén har givit ett utförligt svar på min interpellation, och jag tackar för det. I svaret nämns flera orsaker till att alla platser i gymnasieskolan inte kan utnyttjas. Särskilt pekar statsrådet på den bristande överensstämmelsen mellan elevernas linjeval och tillgången på platser inom de olika linjerna som har uppkommit, bl.a. därför att intresset har förskjutits från teoretisk till mera yrkesinriktad utbildning och på att den förskjutningen har ägt rum ganska snabbt och varit ganska kraftig. Vi är helt överens om att dimensioneringen av gymnasieskolans olika linjer inte kan göras enbart efter elevernas val. Hänsyn måste också tas till möjligheterna att få arbete efter slutad utbildning. Jag kan också instämma i statsrådets påpekande att snabba omkastningar i gymnasieskolans organisation inte kan göras och att det måste bli den långsiktiga trenden som styr utvecklingen. Om vi nu är överens om att de tre faktorerna elevernas önskemål, arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och samhällets resurser måste vägas samman vid dimensioneringen av gymnasieskolan, blir det en angelägen uppgift inom studieoch yrkesorienteringen att ge varje elev information, så att han eller hon i sitt eget val gör motsvarande överväganden. De väldiga variationer som vi nu har i förhållandet mellan antalet elevplatser och antalet sökande tyder på att den nya SYO-organisationen har en utomordentligt viktig funktion att fylla. I statsbudgeten redovisas att det innevarande läsår fanns 253 sökande per 100 platser till vårdlinjen och 206 sökande per 100 platser till fordonsteknisk linje. För byggoch anläggningsteknisk linje var motsvarande siffra bara 73 och för träteknisk linje 54. Jag nämner dessa siffror endast som exempel, men med utgångspunkt i dem finns det anledning att ställa ett par frågor. Den första frågan är om den nya SYO organisationen tillfredsställande har lyckats lösa sin uppgift att ge information om utbildningsmöjligheter på de olika linjerna och om möjligheten att få jobb när utbildningen är färdig och om man tillräckligt klart och kraftigt har understrukit hur viktigt det är att eleverna väljer ett annat alternativ för den händelse de inte får igenom sitt förstahandsval? Detta är viktigt för att de utbildningsresurser som gymnasieskolan har skall kunna utnyttjas. Svaret på frågan hur SYO-organisationen har lyckats får man försöka finna när man bedömer organisationen efter de fem försöksåren. En annan fråga kan formuleras så här: Är dimensioneringen mellan de olika linjerna rätt avvägd? Jag vill inte bestrida att den kan vara någorlunda riktigt avvägd - om man nämligen förutom elevönskemålet också väger in de andra två faktorerna, arbetsmarknadens behov och samhällsresurserna. Men jag menar att det är mycket viktigt att frågan om avvägningen hålls levande i ett läge där ett stort antal ungdomar i gymnasieåldern går utan sysselsättning. Under den senaste delen av förra året beräknades arbetslösheten inom åldersgruppen 16-19 år uppgå till 7,2 96. De förbättringar som inträtt i jämförelse med föregående år beträffande ungdomsarbetslösheten i stort gäller sannolikt inte de allra yngsta årskullarna, dvs. de som befinner sig i gymnasieåldern. Folkpartiet har vid flera tillfällen sagt att man inte kan acceptera en hög ungdomsarbetslöshet därför att den kan skada människor för hela livet, och jag nämner också detta i min interpellation. Att inte finna en plats, att känna sig överflödig är något som kan få en förödande verkan på den unga människan. Framför allt kan man inte godta en situation där betydande utbildningsresurser står outnyttjade samtidigt som ungdomar i skolåldern går utan sysselsättning. Garantier bör skapas för att ungdomen erbjuds . antingen sysselsättning eller en meningsfull utbildning. Det är en målsättning som jag hoppas kommer med i den bedömning som den tillsatta arbetsgruppen för gymnasieskolfrågor så småningom kommer att göra. Jag tycker mig ha utrymme för den förhoppningen, eftersom statsrådets utförliga svar kan uppfattas som positivt. Jag tar också fasta på det löfte som statsrådet ger i svaret att regeringen uppmärksamt skall följa de här problemen.

Herr talman! Personalen inom SYO-verksamheten uträttar, menar jag, ett mycket gott arbete. Vi bör gå vidare på det området. Betygsutredningen har diskuterats tidigare, och den kan komma med på ett hörn även i detta sammanhang. På förslag av 1973 års betygsutredning genomförs nu en försöksverksamhet med både modifierat intagningsförfarande till gymnasieskolan och en förstärkning av studieoch yrkesorienteringen. Det innebär att man i ett fyrtiotal kommuner arbetar särskilt med uppsökande studieoch yrkesorientering, som syftar till att förebygga sysselsättningsproblem eller andra sociala problem bland ungdomarna, dvs. just den målgrupp vi nu talar om. Det är mycket viktigt att fånga in arbetslösa ungdomar, och därför bör man göra olika slags försök. Det sker bl.a. på grundval av betygsutredningens förslag. Dessutom gör många länsskolnämnder och kommuner försök. Även den arbetsgrupp jag nämnt kommer att undersöka möjligheterna att gå fram på de vägarna. Genom en utvidgning av SYO-arbetet torde det bli större möjligheter att ge de nämnda målgrupperna mer information och personlig rådgivning, något som kan bidra till en större övergång till gymnasieskolan. På det sättet kan man också spåra upp arbetslösa ungdomar och påverka dem till ett utbildningsval eller till sysselsättning. Herr Enlund tog också upp frågan huruvida dimensioneringen är riktigt avvägd. Det är många olika faktorer som här skall vägas in. Bara för att något belysa konsekvenserna av en ändring av dimensioneringen inom gymnasieskolan vill jag peka på vad årets förslag angående dimensioneringen betyder när. det gäller kraven på utrustning. En omfördelning av utbildningsplatserna från mindre utpräglat yrkesinriktade linjer och studievägar till mer utpräglat yrkesinriktade som föreslås i årets budgetproposition medför ett ökat medelsbehov för utrustning med 20 milj.kr. Det innebär att anslaget för undervisningsmateriel inom gymnasieskolan i stort sett fördubblas. Den linje som här drar den allra största kostnaden är den verkstadstekniska linjen, där utrustningen med statsbidragsberättigad undervisningsmateriel kostar 700 000 kr. per klass. Vårdlinjen nämndes också. Ett problem när det gäller denna linje är tillgången på praktikplatser. Det gäller f.ö. inte bara frågan om praktikplatser för de studerande på vårdlinjen, utan praktikplatser behövs också inom annan vårdyrkesutbildning. Den resursbegränsningen måste tas i beaktande. Vi har ändå i underlaget för ställningstagandet i 1975 års budgetproposition inom departementet räknat med att utbildningsplatserna på just vårdlinjen skall öka med 500 nästa år, alltså en mycket kraftig utvidgning.
Herr talman! Jag tackar för de kompletteringar som statsrådet gjorde i sitt andra inlägg. När det gäller SYO-organisationen kan jag instämma i att de som arbetar inom denna gör en god insats. Men jag tror att man speciellt under uppbyggnadsskedet kan ha vissa svårigheter. Varje person som arbetar med dessa uppgifter har ett betydligt större antal elever att lära känna och arbeta med än vad fallet var i den gamla organisationen med yrkesvalslärare. Men att man inom SYO-organisationen gör ett gott arbete efter de förutsättningar man har vill jag inte bestrida. Statsrådet säger vidare att det är viktigt att fånga upp den arbetslösa ungdomen. Det var den egentliga anledningen till att jag ställde min interpellation. Sedan talar statsrådet om vissa svårigheter när det gäller dimensioneringen, bl.a. att utrustningsfrågorna kan vara svåra att lösa, i varje fall att göra det relativt snabbt. Det är väl emellertid svårt att hävda att just den avvägning som görs i årets budgetproposition är den helt riktiga. Jag vill inte rikta någon skarp kritik mot den, men kanske man ändå skulle kunna tänka sig att de mest eftersökta linjerna gavs något utökade resurser även om den andra faktorn vi måste räkna med, nämligen arbetsmarknadens behov, inte för dagen pekar i den riktningen. Ingen utbildning är så specialiserad att den inte är av värde även inom ett annat yrke än det man åsyftar med utbildningen. Dessa synpunkter tycker jag väger särskilt tungt i ett läge där alter nativet för de ungdomar som inte tas in i gymnasieskolan är att gå utan — Nr 29

» Herr talman! Genom den nya lagstiftning om förmynderskap som antogs samma dag som vi avslutade höstsessionen ålades överförmyndare ganska många nya och stora uppgifter. En överförmyndare skall sålunda i fortsättningen pröva frågor om försäljning eller pantförskrivning av fast egendom, ge tillstånd vid placering av omyndigs medel i värdesäkra tillgångar och granska huruvida ett förmynderskap alltjämt behöver äga bestånd. Vidare har grunderna för omyndigförklaring begränsats och möjligheterna för omyndig att på nytt bli myndigförklarad ökats. En förmyndare sörjer nu i större utsträckning än tidigare för myndlingens personliga omvårdnad. En överförmyndare skall ge förslag till arvode åt förmyndare och gode män och skall också avgöra huruvida dessa arvoden skall betalas av allmänna medel. Det är sålunda en hel del nya uppgifter som nu åläggs överförmyndare. Fru Frenkel och jag har i en motion yrkat på att överförmyndaren för att kunna fullgöra dessa uppgifter skall få en speciell utbildning. Också lagutskottet har ansett att så bör vara fallet, och vi är tacksamma för det. Därmed har motionens innersta syfte tillgodosetts. När det gäller vem som skall svara för denna utbildning har däremot skiftande synpunkter framkommit. Vi har föreslagit att staten skulle ta initiativet härtill, eftersom det är staten som ålägger förmyndarna deras uppgifter. Nu menar lagutskottet att det är lämpligare att Kommunförbundet genomför denna utbildning. Det är ur motionärernas synpunkt egalt vem som står för utbildningen. Vad som är väsentligt är att det blir en central myndighet som står för denna, så att den blir likartad i landets olika delar. Jag anser att det är mycket väsentligt att denna utbildning bedrivs på ett sådant sätt att en likartad praxis skapas då det gäller tillämpningen av den genomförda lagstiftningen. Lagutskottet har alltså påpekat att utbildningen i fråga lämpligen bör komma till stånd genom Kommunförbundets försorg. Jag vill i detta sammanhang vädja till riksdagsledamöter som har närmare anknytning till Kommunförbundets verksamhet att beakta denna synpunkt, så att utbildningen inte blir försummad eller bortglömd. Jag vill vidare peka på att vi motionärer föreslagit att staten skulle åta sig kostnaderna för denna utbildning. Detta vill lagutskottet inte gå med på utan anser att dessa kostnader bör åvila kommunerna. Även om kostnaderna säkerligen är relativt obetydliga, vill jag framhålla att det pågår en ständig kamp för att hålla kommunernas utgifter nere. Det har förts förhandlingar mellan staten och kommunerna om att de senare inte skall höja sina utdebiteringar. Kommunalmän och landstingsmän har ofta något av klagan i tonen då de talar om att det sker en övervältring av kostnader från staten till kommunerna, och ibland kan denna klagan vara ganska högljudd. Eftersom det i det här fallet rör sig om en nyskapad utgift, som staten bestämmer, ansåg motionärerna att det kunde vara skäligt att staten åt minstone bidrar med själva igångsättningskostnaderna och betalar ut . bildningen. Lagutskottet och, förmodar jag, riksdagen i övrigt godtar tydligen utan någon klagan att en kostnad läggs på kommunerna. Jag menar att man skulle ha kunnat markera att det inte får ske en övervältring av kostnader på en kommun utan att man åtminstone skriker till och säger att det inte är riktigt. Har staten bestämt en sak borde den också stå för kostnaden. Jag vill gärna trycka på värdet av att den här utbildningen kommer till stånd. Utskottet har sagt att den inte kan påbörjas innan lagen träder i tillämpning, men det tror jag inte är så alldeles väl grundat. Efter vad jag kan förstå kommer de överförmyndare som nu fungerar att i regel ha kvar sina uppgifter, därest de får kommunens förtroende. De har ändå en viss rutin och vana, och dem bör man väl inte plötsligt avsätta därför att det blir en ny lag. Dessa överförmyndare upplever emellertid i dag ett mycket starkt behov av att bli insatta i de nya uppgifter som de får, och det skulle väl vara riktigt att de blev det innan de skall börja tillämpa det nya systemet. Man behöver nog också få en viss mogningstid då det gäller sådana här kunskaper. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till lagutskottets hemställan i föreliggande form.
Herr talman! Eftersom herr Henmark inte framställde något yrkande förefaller det kanske onödigt att lagutskottets ordförande tar till orda. Vi har varit helt eniga i utskottet, vilket framgår av vårt betänkande. Utskottet och motionärerna är ense om att den här utbildningen behövs, men vi menar att den lämpligen skall bedrivas i kommunal regi. Herr Henmark talar om en övervältring av kostnaderna, men det är väl att använda litet starka ord.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

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 4 behandlas min motion nr 22, där jag anhåller om utredning och förslag till inrättande av en granskningsmyndighet för bedömning av skälighet i boutredningsmans arvode m.m. En liknande motion väcktes av mig jämväl vid fjolårets riksdag. Jag är medveten om att den som är delägare i ett dödsbo har möjlighet att begära rättens prövning i talan bl.a. mot boutredningsmans arvodesräkning, därest någon i dödsboet finner att arvodet kan anses oskäligt i förhållande till förvaltningens omfattning och det arbete som boutredningsmannen nedlagt. I 19 kap. 19 § ärvdabalken stadgas denna möjlighet. Som jag framhållit i min motion föreligger det inte i lagen några föreskrifter för boutredningsarvodets bestämmande. Boutredningsmannen har att tillgodogöra sig det belopp som han själv finner skäligt och av omständigheterna påkallat, och den som inte åtnöjes med boutredningsmannens egen beräkning får, som jag tidigare anfört, hänskjuta frågan till rättens prövning. Rätten har därmed möjligheter att meddela jämkningar enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Nu är det tyvärr så att delägare i dödsbon ytterst ogärna vänder sig till rätten för att den skall pröva skäligheten av det arvode som boutredningsmannen vill tillgodogöra sig. Det kan vara personliga känsloskäl med hänsyn till den avlidne som avhåller vederbörande från att vända sig till rätten. Det har förekommit — och förekommer — att boutredningsmän begärt Nr 30 arvoden som man kan anse oskäliga i förhållande till det arbete som Onsdagen den vederbörande presterat. Jag har anfört ett exempel i motionen. Det var 5 mars 1975 en boutredningsman som betingade sig ett arvode på över 21 000 kr. för en boutredning. Detta arvode ansåg jag vara oskäligt, och jag föreslog — Granskningsmyndödsbodelägarna att vända sig till rätten för att den skulle pröva skälig — dighet för boutredheten, men de var ej villiga därtill av rent personliga skäl med hänsyn = ningsmannaarvode till den avlidne. Jag medger gärna att det anförda exemplet var drastiskt, — m.m. men det visar ändock att det förekommer fall då man verkligen kan tala om oskäliga arvoden. Hur stort antal fall det är fråga om är mycket svårt att ange, helt enkelt av den orsaken att det stora flertalet dödsbodelägare hellre betalar ut arvoden som de anser oskäliga än de går till rätten och begär jämkning. Jag tror därför att DON:s företagna undersökning är riktig och att det endast är få procent dödsbodelägare som för klandertalan vid domstol. Men därmed är det inte bevisat att antalet fall där oskäliga arvoden förekommer är ringa. Om någon form — jag medger gärna att det kan vara svårt att ange vilken form — av reklamationsnämnd inrättas, skulle enligt min övertygelse antalet prövningar ge belägg för det berättigade i tillkomsten av en dylik nämnd. Jag vet, herr talman, att denna fråga är för tidigt väckt. De olika remissorganen har samtliga avstyrkt bifall till tankegångar om någon form av granskningsmyndighet rörande boutredningsarvode, varför jag har full förståelse för utskottets ställningstagande. Men jag är övertygad om att samhällets kontrollorgan i en framtid kommer att omfatta kontroll av skäligheten av boutredningsmännens arvode, i likhet med vad som har skett på flera områden av samhällssektorn. Med det sagda, herr talman, har jag velat ge min mening till känna, och jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! I denna fråga, där nu herr Börjesson i Falköping har utvecklat sin talan, hade en likalydande motion väckts även till förra årets riksdag. På s. 3 i betänkandet återges ett avsnitt av utskottets skrivning vid det tillfället. Därav framgår att Stockholms tingsrätt i sitt remissyttrande — inom parentes sagt var samtliga remissyttranden avstyrkande på denna punkt — uttalade att av de under år 1973 vid tingsrätten förordnade boutredningsmännen var 38 96 advokater. I de fall där så sker är det fråga om ganska komplicerade boutredningar. Då har dödsbodelägare som är missnöjda med arvodesräkningen att välja mellan att begära skiljedom hos Advokatsamfundet eller klandra arvodesräkningen vid domstol. Herr Börjesson i Falköping har anfört, och jag tror att han har rätt på den punkten, att känslomässiga skäl och annat kan göra att man drar sig för att låta sådana här mål gå till domstol. Men möjligheten 47 att vända sig till Advokatsamfundet föreligger således i alla de fall där vederbörande advokat är ansluten till samfundet. Vi har i lagutskottet inte heller i år kunnat gå med på förslaget att skapa möjligheter till en särskild förhandsprövning av arvodesräkningarna. Jag vill emellertid betona att vi har den största förståelse för motionärens synpunkter, och det drastiska exempel som han själv anfört visar tydligt att det kan förekomma missbruk i sammanhanget.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

Herr talman! När riksdagen våren 1973 på förslag av försvarsministern beslöt att statens aktieinnehav i Crownair AB skulle flyttas till försvarsdepartementet biträdde vi moderater inte det förslaget. Vi röstade i stället för en moderat reservation till försvarsutskottets betänkande i frågan. När vi i försvarsutskottets nu föreliggande betänkande tar del av utvecklingen för Crownair AB finner vi att den på ett slående sätt bekräftar riktigheten i den bedömning som vi moderater gjorde i reservationen för två år sedan. Vi sade oss tro att Crownair AB skulle ges en förmånsställning framför sina konkurrenter. Det har också skett. Man har i kungörelse gett Crownair AB monopol på transporter som bolaget kan utföra åt statliga myndigheter, och trots detta har statliga medel måst — Nr 30 tillföras för att täcka förluster i flygbolagets verksamhet. Också för den Onsdagen den utvecklingen varnade vi i vår reservation. 5 mars 1975 Vi är fortfarande lika oförstående till att den helstatliga delen av I Crownair AB skall förvaltas av försvarsdepartementet. Enligt föreliggande = Åtgärder mot stöld redovisningar var bolagets flygtid för försvarets räkning 1973/74 endast — avvapenm.m. från ca 50 timmar. å militära förråd Herr talman! Låt mig sluta med att ordagrant återge den sista delen av vårt särskilda yttrande: ”Vår i reservationen 1973 framförda mening att det saknades bärande skäl att knyta bolaget till försvarsdepartementet har sålunda bestyrkts. Den nu föreslagna fusionen, som vi i och för sig tillstyrker, kan komma att skärpa detta förhållande. Vi förutsätter att regeringen så snart erfarenhet vunnits på nytt prövar frågan om var det statliga ägaransvaret bör vara förlagt.”

Herr talman! Det är ju ingen nyhet att brottsligheten i vårt land har blivit alltmer våldsbetonad. Det var inte lika vanligt förr att bankrånare och andra brottslingar var beväpnade med kulsprutepistoler och andra moderna vapen. Nu förekommer detta mycket ofta, och det måste betraktas som oroande. 49 Försvarsutskottet har vid behandlingen av min motion 1975:106 ansett att allt är ganska gott, och utskottet har hänvisat till de förbättringar som gjorts. Men uppenbarligen är de förbättringarna inte tillräckliga när det gäller bevakning och förvaring, eftersom det fortfarande är möjligt att plundra militära förråd på vapen. Tidigare, då vapen förvarades i träbaracker, var de militära vapenförråden under all kritik. Den nya typen av förråd är av betong, men inte ens det räcker för att hindra stölder. Förra sommaren skedde en rad inbrott i militära förråd i det nordligaste militärområdet. Detta visar att inte ens betongväggar och ståldörrar kunde stoppa vapentjuvarna. De sprängde hål i betongväggen och tog vad de ville ha. Detta skedde bl.a. i närheten av Kalix. Vid ett inbrott utanför Boden stals handeldvapen, ammunition och minor. Vapenstölder ur militära förråd har skett i Haparanda och Jokkmokk och troligen även på andra håll. I åtminstone två av fallen har inbrotten förövats mot just den nya typen av förråd, och det visar ju att även det skyddet är otillräckligt. Försvarsutskottet skriver att försvarsmakten förvarar mer än 1 miljon handeldvapen på mer än 3 000 platser i landet och att det utflöde som nu sker mot den bakgrunden måste betraktas som litet. Ja, visst kan man tycka att ett hundratal vapen som varje år försvinner ur militärens ägo inte är så särskilt många, men i händerna på rånare, Ustasjafolk och andra blådårar är det alldeles för mycket. Utskottet känner ingen oro över detta faktum, men det gör polisen, som kräver effektivare åtgärder. För rikspolisstyrelsen står det klart att de säkerhetsåtgärder som försvarsutskottet åberopar är otillräckliga. Man rekommenderar där ökad tillsyn, och det är kanske den väg man måste gå. Jag har i vår motion ifrågasatt riktigheten av att militären förvarar vapen i en mängd förråd på det sätt som nu sker. Försvarsutskottet hävdar att det är nödvändigt, och i så fall måste man ställa kravet att dessa militära vapenförråd bevakas bättre. Nu inspekterar man ett par gånger i veckan, men det utgör ju ingen garanti mot inbrott. Då frågar man sig om det kan tänkas en kontinuerlig bevakning, och jag tycker inte att det bör vara omöjligt att bevaka dessa 3 000 förråd på ett mera intensivt och bättre sätt än vad som i dag sker. Det kan också finnas andra alternativ. Jag anser att de säkerhetsåtgärder som nu existerar är otillräckliga och yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 106.

Herr talman! Herr Lövenborg har i motionen 106 begärt åtgärder mot stöld av vapen m.m. från militära förråd. Hemställan i hans motion lyder: ”-—--— att riksdagen hos regeringen begär skyndsam utredning och förslag till åtgärder som effektivt förhindrar utflödet av vapen från militära förråd.” Vi har i utskottet noggrant granskat frågan om förvaring av försvarets vapen.

Av denna statistik framgår 5 mars 1975 att det endast är en mindre del av tillgripna vapen i Sverige som kommer Lu från försvarsmaktens förråd. Hälften av de vapen som tas från försvaret — Åtgärder mot stöld kommer från någon typ av förråd. Under hela 1970-talet har endast 20 — avvapenm.m. från vapen, varav 16 utan vital vapendel, förkommit från mobiliseringsförråd. — militära förråd Jag tycker att den statistiken på ett ganska drastiskt sätt visar överdrifterna i herr Lövenborgs anförande. Förlusterna bör ses mot bakgrunden av att försvarsmakten har ett mycket stort antal vapen. Som herr Lövenborg nämnde rör det sig om ungefär en miljon handeldvapen, som förvaras i mer än 3 000 förråd ute i landet, och man har 200 000 vapen varje år utlämnade i samband med utbildning. Det värnpliktssystem som vi har förutsätter att mobilisering skall kunna genomföras relativt snabbt och säkert. För mobiliseringen finns det förnödenheter i ett stort antal förråd spridda över landet och placerade med hänsyn till var de olika förbanden skall mobilisera. Det har skett betydande förbättringar i vad gäller mobliseringsförråden, och skärpta bestämmelser har tillkommit i fråga om de vapen som används under värnpliktsutbildningen. Med stöd av det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Jag tycker att just vad gäller den del som har åberopats i motionen är det mycket god ordning inom försvarets vapenförråd.

Herr talman! Per Petersson i Gäddvik känner ingen oro. Han är tämligen belåten med situationen på det här området. Men det finns ju andra som känner oro och som också anser sig ha ett ansvar och rätt att tycka. Dit hör rikspolisstyrelsen, som i fjol sände ut en informationsskrivelse där det bl.a. hette: ”Den senaste tiden har en ökning av inbrotten vid militära förråd kunnat konstateras. Sedan den 14 maj i år har enbart inom ett militärområde tolv sådana inbrott förövats.” — Nu skall den statistiken justeras upp. Rikspolisstyrelsen fortsätter: ”Vid de senaste stölderna kom tjuvarna över ett hundratal truppminor, s.k. trampminor och ett tiotal stridsvagnsminor som samtliga var skarpladdade. Dessutom stals vid dessa tillfällen sprängpatroner och pentylstubin — perfekt vid kassaskåpssprängningar — samt ett antal vapen.

Jag skulle hellre vilja säga att det är skrämmande. Polisen har redan i dag mycket svårt att förebygga och bekämpa den allt tuffare brottsligheten. Hur ska det då inte bli om vi 31 inom en snar framtid tvingas slåss mot en hårdbeväpnad brottsarmé.” Men Per Petersson känner fortfarande ingen oro. Det är märkligt.
Herr talman! Med anledning av vad herr Lövenborg senast anförde vill jag erinra om att rikspolisstyrelsens skrivelse kom i juni 1974. Vi har naturligtvis i utskottet noga prövat innehållet i den skrivelsen. Det förekom stölder i fyra fem förråd inom milo ÖN som tedde sig alarmerande inför semesterstarten. Men man klarade upp dessa stölder under sommaren. När man tar del av den statistik som visar var vapen tillgripits blir man förvånad över att herr Lövenborg slår fast att stölderna från försvarets mobiliseringsförråd är den stora orsaken till denna oro. Enligt min mening är det väl ordnat när det gäller de vapen som försvaret förvarar i mobiliseringsförråd.
Herr talman! Jag vill fortfarande hävda att det inte är väl ordnat med förvaringen av vapen. Det är kanske bättre ordnat än tidigare, men det är långt ifrån tillräckligt. Militärbefälhavaren för övre Norrland, Nils Personne, säger i samma tidningsintervju som jag tidigare nämnde: ”Vi skulle helst vilja bevaka förråden kontinuerligt. Men det är tyvärr omöjligt under nuvarande omständigheter. Men en tätare tillsyn är det helt klart att vi måste ha. Man måste nog inse att behovet av en mer intensiv tillsyn väger tyngre än de extrakostnader den innebär.” Detta säger han mot bakgrund av de stölder ur militärförråd som skedde under fjolåret och som inte kan fintas bort, för de är ju realiteter. Även om det inte rör sig om flera hundra vapen, minor och andra attiraljer är det ändå en betydande mängd som är ute i cirkulation. Jag tycker nogatt det finns anledningatt titta på denna situation med li'et större allvar än jag tycker att herr Petersson i Gäddvik gör.
Herr talman! Vi har övertygat oss om att de militära myndigheterna följer denna fråga. Vi vet också att man ökat tillsynen av mobiliseringsförråden. Men statistiken visar, herr Lövenborg, att de militära förråden och då särskilt mobiliseringsförråden inte är de stora läckorna vad gäller vapenstölder i Sverige.

Herr talman! Den motion som ligger till grund för försvarsutskottets betänkande nr 5 begär en översyn av utbildningsanvisningarna för plutonofficerare. Motionen är föranledd av en faktisk händelse, där blivande plutonofficerare under utbildning i krigsfångtjänst blivit utsatta för en till synes brutal och inhuman behandling. BI. a. hade ett antal förmenta fångar med bakbundna händer lastats på ett lastbilsflak, varefter ett taggtrådsnät hade spänts över lasten. De hade därefter fraktats till ett ”fångläger”, där de under ett ”förhör” hade blivit utsatta för om inte tortyr så i varje fall näst intill. Jag är medveten om att den officer som hade hand om den aktuella utbildningen i och för sig gjort sig skyldig till övertramp i sin ambition att göra utbildningen så realistisk som möjligt. Avsikten med vår motion har inte heller på något sätt varit att komma åt den ansvarige officeren. Vad vi vänder oss emot är att dessa utbildningsanvisningar tydligen ger utrymme för tolkningar som tar sig uttryck i så drastiska åtgärder som förekommit i det aktuella fallet. Vad är det för övrigt som säger att sådant här inte har förekommit — och fortfarande förekommer — vid andra övningar än den nu aktuella, fastän det inte kommit till allmänhetens kännedom. Försvarsutskottet hänvisar i sin skrivning till att bestämmelserna för krigsfångtjänst är grundade på Genå&vekonventionen från 1949 angående krigsfångars behandling, ratificerad av Sverige 1953. Den konventionen skall ge garantier för att krigsfångar inte utsätts för inhuman behandling. Utskottet hänvisar också till att det enligt överbefälhavaren inte finns 53 några ”regler eller instruktioner som ger befäl eller andra soldater möjligheter att utsätta krigsfångar för misshandel, tortyr eller annan förnedrande handling”. Utskottet säger med hänvisning till detta att någon översyn av utbildningsanvisningar för krigsfångtjänsten inte är påkallad. Herr talman! Att gå mot ett enigt utskott är föga meningsfullt, och jag skall inte heller göra det, även om jag ingalunda är övertygad om att nu gällande utbildningsanvisningar garanter”r att de i motionen relaterade övertrampen inte kommer att upprepas. Förhoppningsvis kan det förhållandet att uppmärksamheten nu riktas på frågan bidra till att utbildningsanvisningarna i fortsättningen tolkas på ett för aspiranterna - ”fångarna” — mer humant sätt. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Fru Nilsson i Sunne säger att det bakom här nämnda motion ligger en faktisk händelse. Den händelsen har varit föremål för JO:s utredning, och jag har här tillgång till JO:s beslut i ärendet som visar att den ansvarige har blivit dömd för tjänstefel. Han har alltså handlat i strid mot gällande bestämmelser. Utskottet förutsätter att all utbildning som gäller krigsfångars behandling —- liksom all annan utbildning — sker i överensstämmelse med folkrättsregler som Sverige har antagit.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
Herr talman! Jag känner till att den ansvarige har blivit dömd, och jag sade också i mitt anförande att det var ett övertramp. Vad vi i motionen velat peka på är att utbildningsanvisningarna tydligen är så diffust formulerade att de kan ge utrymme för sådana här övertramp och att den här officeren i sitt nit uppenbarligen har tolkat anvisningarna fel och gjort övningen alltför realistisk. Vi vill närmast ha ett förtydligande av anvisningarna, så att sådant här inte skall kunna ske i fortsättningen.

ningstjänstgöring Herr talman! Vi har i motionen 460 tagit upp grundutbildningen för handräckningsvärnpliktiga. Inom det svenska försvaret placeras årligen ca 5 000 värnpliktiga i handräckningstjänst. Enligt uppgift som jag erhållit är den allmänmilitära utbildningen för dessa mycket kort. Endast ca 4 96 av grundutbildningstiden tas i anspråk för verklig utbildning. Övrig tid fullgör de värnpliktiga i arbetstjänstgöring, och jag förstår att många av dem upplever värnpliktstiden som föga meningsfylld. Trots beslut om att handräckningsvärnpliktiga inte skall tjänstgöra i militära matinrättningar eller mässar förekommer sådan tjänstgöring fortfarande ganska allmänt vid förbanden. Det torde finnas väsentligare uppgifter för de handräckningsvärnpliktiga inom försvaret. Denna fråga var föremål för utredning för några år sedan. Utredningsmannen uttalade i sitt betänkande att det principiellt är oförenligt med värnpliktstanken att försvarets fredsorganisation med stöd av värnpliktslagen tillförsäkras viss tillgång på arbetskraft för uppgifter av företrädesvis civil natur. Han menade att handräckningspersonalen bör placeras på mer kvalificerade uppgifter, bl.a. i funktioner som direkt understöder grundutbildningsförbanden och repetitionsutbildningsverksamheten. Utredningens förslag genomfördes dock inte, utan riksdagen fick i propositionen 75 år 1973 enbart en orientering om utredningens resultat. Departementet ville bl.a. avvakta resultatet av 1972 års värnpliktsutredning, för man ansåg att den utredningen skulle kunna påverka handräckningstjänstens framtida utformning. Det är kanske riktigt. I det betänkande som vi nu behandlar kan man utläsa en positiv inställning från utskottet när det gäller motionens krav. Utskottet påminner om vad som stod i propositionen år 1973, nämligen att dessa värnpliktiga i ökad utsträckning bör tilldelas arbetsuppgifter som är anpassade efter deras användbarhet. De handräckningsvärnpliktiga bör bl.a. biträda inom utbildningsverksamheten och säkerhetstjänsten på skjutfält. I propositionen framhölls vidare att deras militära utbildning måste ges erforderligt utrymme inom ramen för den totala tjänstgöringen. Efter vad jag kan finna har alla berörda instanser en positiv inställning till en förbättring av handräckningsvärnpliktigas utbildning och tjänstgöring. Då dessutom också 1972 års värnpliktsutredning skall vara klar under detta år, bör man kunna se fram mot ett förslag ganska snart. Man kan av utskottets skrivning inte dra någon annan slutsats. Det gör att jag inte nu ställer något särskilt yrkande utan inväntar det slutliga förslaget.

Herr talman! Jag hade vid riksdagsbehandlingen i höstas tillfälle att inkassera ett erkännande av att kommunisternas årligen upprepade krav på en kraftigare förbättring av pensionärernas materiella villkor var riktigt. Riksdagen tog då vpk:s under många riksdagar ställda förslag om att höja pensionstillskotten från 3 till 4 96 av basbeloppet per år. Jag kunde också konstatera att man därmed gick ifrån sin tidigare anförda bedömning, att de från år 1969 gällande pensionstillskotten var, som det hette, väl avvägda. Uppräkningen av pensionstillskotten föreslogs tillsammans med förslaget om förbättrad grundpension. Vi ansåg för vår del att även höjningen av pensionstillskotten borde genomföras fr.o.m. i år. Förhandlingarna enligt Haga II är nu klara. Regeringen fick maka på sig till förmån för mittenpartiernas krav på en större skattesänkning för mellaninkomstgrupperna. Dessförinnan hade man visat sig oförstående för det av vpk:s ordförande C.-H. Hermansson ställda kravet att framför allt satsa på låginkomsttagarna. En sådan satsning skulle också ha verkat i gynnsam riktning för de pensionärer vars ATP ger dem skatt, räknad ovanpå grundpensionen. Jag tycker att också denna aspekt talar för ett bifall till vår motion till årets riksmöte, oberoende av att kravet inte vann gehör i höstas. Den andra punkten, som jag i detta sammanhang vill understryka, är att när det gamla vpk-kravet om pensionstillskottens beräkning efter 4 96 av basbeloppet beslutats av riksdagen bör tillämpningen ske på sätt som vi påyrkat, dvs. en sådan ändring av lagen om pensionstillskott att man utgår från föreslagna 28 96. En sådan beräkning ger pensionärerna en tidigare utebliven uppräkning av pensionstillskotten och ger en förbättring åt de människor som verkligen är i stort behov därav. Den bör ses i ljuset av mycket kraftigare förbättringar — fastän i form av skattesänkning — som man tillerkänner andra i dagens samhälle vars standard redan ligger betydligt högre. Vi har i vår motion nr 256 vid årets riksmöte pekat på ett synsätt som vi kanske inte i tidigare debatter särskilt har hänvisat till: ”Det kan inte ha undgått någon att våra dagars pensionärer i växande grad ställer betydligt större anspråk när det gäller materiella levnadsbetingelser än tidigare grupper av folkpensionärer dristat sig att ställa. De utgår från den standard de tillkämpat sig genom sina fackliga organisationer och vill inte godkänna att de rasar ned till en tillvaro i ytterst knappa omständigheter.” Om någon vill genmäla att vi nu har ATP osv. så är det bara att hänvisa till reglerna om hur många tjugondelar dagens ålderspensionärer har att räkna med när det gäller storleken av ATP. Just därför är det enligt vår mening förkastligt att skjuta på ikraftträdandet av en behövlig förbättring ytterligare en årsgrupp, när man nu äntligen kom fram till det nödvändiga i kraftigare tillmätta pensionstillskott. Men vår motion har också ett annat yrkande. Det gäller förslag om att pröva frågan om en ytterligare och på sikt längre gående målsättning för pensionsförbättringarna. Vi har tagit upp det av landets största pensionärsorganisation — PRO — formulerade kravet om att pensionärernas standard bör nå upp till 65 96 av den genomsnittliga industriarbetarinkomsten. Kravet är generellt formulerat — det behöver naturligtvis bli föremål för en detaljutformning som tar hänsyn till en avvägning mellan grundförmån och ATP. Det kan då bli ett genomsnitt, eftersom utgående ATP grundar sig på individuella inkomster under de bästa inkomståren. Detta yrkande förbigår utskottet helt. Nog borde väl ett av pensionärsorganisationen — senast på dess Gävlekongress — rest krav röna större beaktande från riksdagsutskottets sida. Behövs det inte ett klarläggande av frågorna om den framtida pensionsnivån? Frågan om att reallönesäkra tilläggspensionen har ju överlämnats till pensionsålderskommittén för närmare övervägande. Varför då med tystnad gå förbi det av oss framställda kravet på hur denna målsättning skall kunna förverkligas?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

Herr talman! I samband med behandlingen av budgetpropositionen i vad avser vissa anslag till allmän försäkring för budgetåret 1975/76 har utskottet behandlat ett stort antal motioner med varierande yrkanden. En gemensam nämnare för dessa motioner är att samtliga, med undantag av vpk-motionen som herr Olsson i Stockholm har talat för, innebär förslag till förbättringar i olika avseenden beträffande sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. I och för sig är det väl inga nyheter som förs fram. Det är frågor som är ganska välkända. De har diskuterats här i kammaren vid ett flertal tillfällen. Som framgår av betänkandet har utskottet intagit en mycket positiv hållning till de flesta av de yrkanden som framförts. Men att vi stannat för att yrka avslag på motionerna har sin förklaring däri att de aktualiserade frågorna redan är uppmärksammade och föremål för utredning. Under punkten 3, som vi nu diskuterar, har vänsterpartiet kommunisterna en reservation. Jag skall något beröra den reservationen och något kommentera vad herr Olsson i Stockholm tidigare har sagt. Riksdagen har ju ganska nyligen antagit en plan för höjning av folkpensionärernas standard och beslutat i vilken takt pensionstillskottet skall öka fram till 1981. Enligt utskottsmajoritetens mening bör den planen fullföljas. Nu undrar herr Olsson om detta är slutmålet, om man aldrig någonsin är beredd att gå längre när det gäller att förbättra folkpensionärernas förhållanden. Vi har en samhällsutveckling där vi har haft möjligheter att undan för undan förbättra de sociala reformer som vi har antagit, och det gäller också pensionärerna. Vår förhoppning är att den utvecklingen kan fullföljas. Herr Olsson kan väl inte förneka att pensionärerna har fått en väsentlig standardförbättring.

Takten i standardförbättringen har redovisats i utskottets betänkande, men låt mig ändå, herr talman, upprepa ett par siffror. Årsbeloppen är med nuvarande basbelopp på 9 000 kr. 10 170 för ensam pensionär och 17 190 för ett pensionärspar. Vidare genomförs den 1 juli 1975 en ny etapp av det tidigare utbyggnadsprogrammet för pensionärstillskotten. Detta innebär en ytterligare höjning med 270 resp. 540 kr. räknat med nuvarande basbelopp. Därutöver kommer de automatiska höjningar som följer av förändringar i konsumentpriserna. Sammanlagt beräknas årsbeloppet för folkpensionen —- om man också räknar in pensionstillskotten — under loppet av innevarande år öka med 1 400 kr. för ensam pensionär och med 3 100 kr. för pensionärspar. Herr Olsson har ingenting att erinra mot den här ökningen. Han säger att vpk förra året fick gehör för sina tidigare krav att pensionstillskotten borde utgöra 4 96 av basbeloppet i stället för 3 96. Det förslag som riksdagen antog förra året grundar sig inte på vpk-motioner utan på förslag från pensionsålderskommittén, som följdes av riksdagen. Men herr Olsson menar att reformen skall träda i kraft tidigare än vad utskottet anser. De kommande ökningarna av pensionsbeloppet är inte bara standard höjningar. En del är vad man skulle kunna kalla inflationspengar, men standardhöjningen beräknas utgöra 720 kr. för ensam pensionär och 1 890 kr. för ett pensionärspar. Sedan är det klart att man kan önska att standardökningen skulle träda i kraft tidigare än utskottet föreslagit, men det här är också en fråga om betydande kostnader, och jag noterar att herr Olsson inte med ett enda ord har berört den saken. Jag kanske skulle ha hyst större respekt för hans argumentering om han något hade berört hur den här ökningen skulle finansieras.

Pensionsålderskommittén har nu en mängd utredningsuppdrag, och en av de viktigaste frågorna är, såvitt jag kan förstå, standardsäkringen av ATP-pensionerna.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

Herr talman! Herr Fredriksson säger att det här är välkända frågor, som riksdagen behandlat flera gånger, och att riksdagen alldeles nyligen har antagit en plan för höjning av pensionärernas standard. Det är riktigt, men anledningen till att frågorna har blivit så välkända är just att vpk ständigt har drivit på, riksdag efter riksdag. När herr Fredriksson går in på att standarden ökar undan för undan och att man därmed får möjlighet att förbättra pensionärernas villkor frågar man sig ändå om det inte måste handla om relationerna mellan pensionärer och övriga människor i samhället. Det borde kunna vara möjligt att förbättra för pensionärerna utan att den allmänna standarden stiger. Vidare säger herr Fredriksson att förslaget om att höja pensionstillskotten med 4 96 per år i stället för 3 926 grundar sig på pensionsålderskommitténs förslag och inte på något vpk-förslag. Det är naturligtvis formellt riktigt, men det är onekligen litet lustigt att höra utskottets ordförande tala för att höjningen är riktig — att den skall vara 4 96 per år — när han i så många år har varit med om att yrka avslag på kravet om 4 96 ökning per år och hävdat att ökningen skulle vara 3 96. Herr Fredriksson menade att detta var ”väl avvägt” och utvecklade med alla möjliga formuleringar hur lämpligt det var med just 3 96 och att 4 926 var ett ogenomförbart överbud. Men när det sedan helt plötsligt kommer en signal från annat håll anpassar han sig och menar att detta är den rätta nivån. Vpk får därför i politiken fortsätta att driva sina krav på förbättring för folkpensionärerna. Det ger tydligen utdelning i en eller annan form, även om det efteråt inte alls erkänns att det är vi som har drivit på och man söker hävda att initiativet kommer från annat håll. Finansieringsfrågan tycker jag inte direkt hör hemma i denna debatt. I det sammanhanget måste man se på frågan i dess helhet. Visserligen kunde jag mycket enkelt ha yrkat på höjning av arbetsgivaravgiften med en eller ett par procent för att finansiera höjningen eller fört fram något annat finansieringsförslag. Jag ansåg dock inte att det var nödvändigt med någon stor diskussion på den punkten, men vi kan naturligtvis ta upp en sådan.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm tycker att det är lustigt att utskottets ordförande tidigare har sagt att 3 96 av basbeloppet var en väl avvägd nivå för pensionstillskotten. Ja, den var väl avvägd vid det tillfället, när vi förväntade förslag från pensionsålderskommittén som man kunde ana skulle innebära en betydande förbättring på det här området. När det pågår en utveckling i samhället som gör det möjligt för oss att genom sociala reformer undan för undan förbättra bl.a. pensionärernas standard är det ju inte så märkligt om ett parti, som ständigt för fram överbud, slutligen kommer till ett läge där vi fått sådana resurser att vi kan förverkliga det som då det först framfördes var ett klart överbud. Vill herr Olsson räkna vänsterpartiet kommunisterna detta till godo må det vara herr Olssons egen sak. Men även om utvecklingen innebär att man ständigt kan genomföra förbättringar, måste det ändock ske i en viss takt. Man måste ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. I dagens budgetläge står det väl klart för alla att reformer som kostar pengar också måste få sin fulla finansiering. Låt mig också tillägga utöver vad jag sade tidigare att vi numera har mildare regler för avtrappning av bostadstillägget.

Det bidrar ju också till den standardförbättring som tillkommer pensionärerna.

Herr talman! Jag har inte framställt några yrkanden, men jag vill anlägga några synpunkter på utskottets behandling av motionen 753 om vårdbidrag, som är undertecknad av mig och herr Jonsson i Mora. Vi har i motionen begärt en sådan ändring av den nuvarande lagstiftningen att vårdbidraget skulle utgå även när ett handikappat barn vårdas i, som vi uttrycker det, annat enskilt hem. Det är rätt väsentligt att denna fråga uppmärksammas. I dag har vi ju en helt annan vårdfilosofi när det gäller t.ex. gruppen utvecklingsstörda barn, nämligen att så långt som möjligt komma bort från institutionsvården och finna andra vårdformer. Många föräldrar vårdar dessa barn i sina hem, och då utgår vårdbidrag. Men om föräldrarna så småningom inte orkar med denna hemmavård, utan landstinget — som i det här fallet har ansvaret — skaffar ett annat enskilt hem där barnet placeras, upphör vårdbidraget att utgå. Jag vill ta ett exempel. Föräldrarna vårdar ett utvecklingsstört barn hemma tills det är 14 år, men vid den tidpunkten orkar de inte längre med det. Barnet placeras i ett annat enskilt hem, men då utgår i fortsättningen inte något vårdbidrag. När barnet är 16 år inträder emellertid pension i stället. Jag kan inte förstå denna ordning. Oavsett om barnet vårdas hos föräldrarna eller i annat enskilt hem bör naturligtvis vårdbidrag utgå. Därtill arbetar vi i landstingen för att få fram fler enskilda hem för familjevård, och vi utbildar också dessa familjevårdare. Jag har, som sagt, inget särskilt yrkande, men jag hoppas att den här frågan uppmärksammas i fortsättningen och att vi på det sättet skall kunna få fram fler av dessa enskilda hem för familjevård. De är nämligen en mycket viktig del i vårdarbetet.

Herr talman! Jag vill säga några ord omkring samma fråga som herr Gustavsson i Alvesta nyss har talat om, eftersom jag också har väckt en motion i ärendet. Dessutom har herr Hyltander och fröken Pehrsson i ett särskilt yttrande tagit upp just den här frågan. Socialförsäkringsutskottet avstyrker motionen 463 med hänvisning till en skrivelse 1973 från Kommunförbundet till barnavårdsnämnderna och de sociala centralnämnderna, där det uttalades att man borde se över fosterlegorna för att på det sättet ge den kompensation som behövs. Jag vet inte om utskottet har kontrollerat hur denna skrivelse fullföljts. Jag har själv fått mig tillställd en ny skrivelse som Kommunförbundet avgav i februari 1974 och som innehåller vissa rekommendationer. Dessa går ut på att ersättning för fosterbarn skall ges fosterföräldrarna efter vissa normer som föreskrivs. Man har delat upp barnen i olika åldersgrupper: 0-6, 7-12, 13-16, 17-19 år osv. Fosterlegan består av två delar: dels en omkostnadsersättning, dels ett arvode. Omkostnadsersättning utgår för mat och kläder, hygienartiklar osv. och skall vara skattefri. Dessutom utgår ett vårdarvode för barnet, vilket t.ex. för ett barn i åldern 0-6 år utgår med 50-90 96 av basbeloppet. Det lägre beloppet, 50 96, skall man ha för ett normalbarn. Det är en ersättning som en vanlig biologisk förälder inte har för normala barn. Det ingår i hemmets förmåner, höll jag på att säga, att man får äga ett barn och ge det den omvårdnad som man vill ge. Men en fosterförälder skall ha betalt för detta arbete, och när det gäller ett normalbarn skall alltså 50 96 utgå. Sedan finns det möjlighet att utsträcka detta arvode upp till 90 96. Det finns därmed ett utrymme på ungefär 40 96, och det står att man skall kunna ta hänsyn till vissa andra förhållanden, sjukdom osv. Det innebär att vederbörande till merkostnader för att ett barn är sjukt eller utvecklingsstört skulle få 40 96 av basbeloppet. Det blir 3 600 kr. om året eller 300 kr. i månaden. En biologisk förälder eller en adoptivförälder som har ett utvecklingsstört, sjukt eller handikappat barn hemma får 95 26 av basbeloppet, och det är nu ungefär 700 kr. i månaden. Jag vet inte varför handikappade eller sjuka barn skall diskrimineras på detta sätt. Utöver sin sjukdom, sitt handikapp är de missgynnade genom att de inte har ett hem att vara i; de får bo i ett fosterhem. Det stämmer inte överens med vårt sätt att se på barnen att barn som har fått uppleva livets skuggsidor så djupt dessutom skall ha sämre stöd av staten. Detta tycker jag när jag läser den rekommendation som har utgetts och som i övrigt är ganska generös och bra och som jag inte har någonting att erinra mot. Kommunerna är ju alltjämt suveräna. De kan bestämma vilken fosterlega de önskar eller kommer överens om. Det finns ett annat område där Kommunförbundet också ger rekommendationer, nämligen beträffande de kommunala bostadstilläggen. Jag tror att det är oss allom bekant att de växlar mycket från kommun till kommun. En del kommuner är fattiga och har inte råd att ge så stora bostadstillägg. Andra kommuner kan ge så att det täcker hyran och mer till. Man kan också riskera att föräldrarna till ett fosterbarn som är handikappat eller sjukt får mycket liten ersättning, medan det i ett annat fall blir en generösare ersättning. Om det finns fattiga eller mera njugga kommuner och mera generösa kommuner, så tycker jag att det enskilda barnet som är handikappat och sjukt inte skall stå i något slags mellanställning och bli klämt för att så är fallet. Jag har inget yrkande i dag, för jag förstår att det skulle vara rätt meningslöst. Men jag vill gärna säga att jag tycker att den här saken inte får anses vara utagerad i och med dagens beslut att alltjämt inte göra någonting åt den. Det skall väl ändå till slut vara så att ett fosterbarn skall ha en ställning som gör det jämlikt med ett adoptivbarn eller ett biologiskt barn.

Herr talman! Till den senaste talaren vill jag säga att vi inte i utskottet har behandlat den rekommendation som har utgått från kommunförbundet till kommunerna. Det kan kanske se ut som om utskottet skulle ha ställt sig kallsinnigt till en illa utsatt grupp. Men som talaren också påpekade har ju kommunerna ett ansvar när det gäller den här gruppen av vårdbehövande. Barnen lämnas alltså inte utan skydd. Kommunerna är ålagda att kompensera föräldrarna för de merkostnader som de har på grund av barnens tillstånd. Jag håller med herr Henmark om att kommunerna nog bör vara litet generösa i detta avseende. Det gäller ju en mycket liten grupp. I många kommuner kanske det inte finns något vårdnadsbehov alls, i större kommuner kanske det kan finnas några fall. Och jag tror inte att kommunerna på grund av fattigdom skall sakna möjlighet att ge någorlunda generösa vårdbidrag i dessa fall. Men jag håller med herr Henmark om att frågan inte bör anses utagerad, och den utredning som nu arbetar bör ha möjlighet att se även på den här detaljen i denna, skulle jag vilja säga, mycket förnämliga försäkring. Vi nådde en framgång när vi fick försäkringen, men den kan givetvis förbättras.

Herr talman! Jag vill gärna uttala min tacksamhet för den förståelse som det senaste uttalandet vittnar om, och man kan sålunda med förtröstan se framtiden an och räkna med att det blir ändrade förhållanden. Det var bara en sak som jag reagerade mot, och det var att utskottets ordförande sade att kommunerna är ålagda att svara för dessa ting. Det är de faktiskt inte. Det finns en rekommendation, och även i det fallet är ju kommunerna fullt suveräna. Kommunerna har säkerligen hjärta för den här saken, men det är ju så — det vet vi alla som är invecklade i kommunal ekonomi — att kommunerna har mycket olika möjligheter, och då måste man hålla tillbaka på vissa punkter. Jag kan inte upptäcka något skäl till att staten skall ge vårdbidrag till huvuddelen av den här gruppen, medan det är några som staten inte skall svara för. Det är detta som jag har väldigt svårt att begripa, och jag kommer inte att anse att förhållandena är rimliga förrän det blivit en ändring till det bättre.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1, som nu behandlas, har centerpartiets representanter reserverat sig mot utskottets hemställan på två punkter. I reservationen 3 har vi gjort det tillsammans med folkpartiet.
Herr talman!
Där gäller det frågan om rätten till sjukpenning för vård av sjukt barn i familjer med fler än ett barn. Enligt nu gällande bestämmelser föreligger rätt till sjukpenning för vård av sjukt barn under högst tio dagar per år. Antalet dagar är detsamma, oavsett hur många barn det finns i familjen.

Vi har nöjt oss med det. Det kommer förslag redan i år i många av dessa frågor, och därför har vi godtagit utskottets förslag.
Eftersom utskottets majoritet har motsatt sig detta yrkande framför vi nu vårt förslag reservationsvis till riksdagen för avgörande. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 3 i utskottets betänkande. Från centerpartiet har vi också till årets riksmöte väckt partimotionen 1806, i vilken vi bl.a. har yrkat ersättning från sjukkassan för vård av friskt barn. Det gäller de fall då den ordinarie vårdnadshavaren, exempelvis en hemmaarbetande make eller en dagbarnvårdare, blir sjuk och inte kan fullgöra sin vårduppgift. I den situationen måste då den förvärvsarbetande föräldern stanna hemma och ta hand om vårdnaden men får ingen sjukpenning för denna sin insats. Det är denna lucka som vi vill täppa till med vårt förslag. Nu har utskottet i sitt betänkande instämt i motionsyrkandet och tilllägger på s. 13 i betänkandet att ”frågan om sjukpenning för vård av friskt barn vid ordinarie vårdnadshavares sjukdom förtjänar att prövas med förtur. Enligt vad utskottet inhämtat ingår denna fråga i familjestödsutredningens aktuella arbetsprogram. Utskottet förutsätter därför att utredningen redan i sitt första betänkande redovisar resultatet av sina överväganden i denna fråga.
Vi förlorade ett val på den här frågan också, men tack vare att vi har varit så envetna i vår kamp blev det år 1969 pensionstillskott. De kr. vid sidan av den vanliga folkpensionen, och det är vi mycket glada Onsdagen den åt. Vi är också glada åt att det skall bli ännu bättre i fråga om de här 5 mars 1975 pensionstillskotten i framtiden.
I reservationen 5 begär centerpartiets representanter att riksdagen beslutar uttala att pågående utredningsarbete angående en förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar skall bedrivas så att förslag i denna fråga kan föreläggas riksdagen senast 1976.
ige Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Att möjlighet skapas för en ökad samvaro föräldrar-barn är mycket viktigt för båda parter, naturligtvis inte minst för barnen och för deras utveckling. Barnens behov av föräldrarnas omsorg och närhet under uppväxttiden är av mycket stor betydelse. Eftersom utskottet vid sin behandling av motionen inte ansett sig kunna tillstyrka förslaget om ett uttalande att pågående utredningsarbete skall bedrivas så skyndsamt att förslag kan föreläggas 1976 års riksmöte, har vi från centerns sida reservationsvägen fått framföra förslaget till riksdagen för avgörande. Jag skall, herr talman, ta ett enda exempel på hur viktigt det är att man har denna kontakt mellan föräldrar och barn. För 14 dagar sedan var jag på ett direktionssammanträde inom ett sjukvårdsdistrikt, där man diskuterade eventuella nya tjänster på sjukvårdens område i distriktet för 1976. Överläkaren för barnpsykiatriska avdelningen föreslog anställande av ytterligare en psykolog och hade därvid en motivering som helt sammanföll med motiveringen för vårt yrkande här. Läkaren sade nämligen att han till sin avdelning för något år sedan hade fått en pojke på sex år som hade gått några månader i förskola, där det hade visat sig att pojken var något utvecklingsstörd. Vid en ordentlig genomgång av pojkens bakgrund kom det fram att han hade alltför liten kontakt med sina föräldrar på grund av att båda förvärvsarbetade rätt många timmar per dygn. Efter ett samtal med föräldrarna, där läkaren fick dem att skära ned antalet arbetstimmar, och efter viss behandling kunde den här pojken sedan det gått några månader eller ett halvår börja första klassen i skolan. Det har gått bra för honom. Jag tar det som bevis för vikten av att man skapar nära kontakt mellan barn och föräldrar. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 5 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! En betydelsefull fråga för småbarnsföräldrars möjligheter att kombinera förvärvsarbete med omvårdnaden om barn är rätten till ledighet i samband med barns sjukdom. I sin nuvarande utformning innebär, som vi har hört, denna rätt att föräldrar kan få sjukpenning vid vård av egna sjuka barn som vistas i hemmet. Det var en mycket viktig princip som riksdagen knäsatte när den antog de nya bestämmelserna. Med sin nuvarande utformning är tiden för ledigheten tyvärr begränsad till tio dagar per familj. Denna begränsning innebär mycket stora svårigheter, särskilt för familjer med fler barn än ett. I tider med t.ex. epidemiska barnsjukdomar där inkubationstiden har en sådan längd att sjukdomsperioderna hos syskon avlöser varandra kan dessa tio dagar vara som en droppe i havet. Nu begär folkpartiet och centern i reservationen 3 vid punkten 5 att ersättningstiden redan fr.o.m. den 1 juli 1975 skall förlängas till 15 dagar för familjer med mer än ett barn under tio år. Enligt min mening är det en ytterst knappt tilltagen tid som bara kan vara till en liten hjälp för familjerna till dess familjestödsutredningen lägger fram ett förslag, vilket jag hoppas skall innebära radikala förändringar när det gäller såväl tider som hänsynstagande till antal barn i familjen. Jag anser reservanternas förslag vara en nödlösning under en kortare tid. Men jag vill också, herr talman, understryka att barnfamiljerna aldrig kan bli fullkomligt hjälpta förrän man bygger ut hela den kommunala barnsamaritverksamheten. Det är ju tyvärr så att det ibland är helt omöjligt för en förälder att stanna hemma från sitt arbete då man där inte kan skaffa någon vikarie. I samma reservation begär folkpartiet och centern att riksdagen hos regeringen begär förslag om utökad rätt till föräldrapenning för tid då barnet vårdas på sjukhus. Att sjukhusvistelse ofta innebär stora psykiska påfrestningar, särskilt för små barn, är något som verkligen uppmärksammats under senare år. Rädda barnens kampanj Barn på sjukhus är sannerligen väl värd att stödjas. Den innebär ju att barnet endast i yttersta nödfall skall behöva vistas på sjukhus; är det nödvändigt skall föräldrarna ha råd att ta ledigt från arbetet för att vara hos barnet så mycket som möjligt, t.o.m. övernatta på sjukhuset. På en del barnavdelningar finns den möjligheten nu, och jag tror att man kommer att bygga ut den. Då är det mycket viktigt att föräldrarna också kan utnyttja den. När det gäller den aktualiserade frågan om sjukpenning för vård av friskt barn vid ordinarie vårdnadshavares sjukdom och kompensationsledighet för vård av sjukt barn under semestertid är reservanterna och utskottsmajoriteten eniga. Men, herr talman, i ett särskilt yttrande tar herr Hyltander upp problematiken rörande de hemarbetandes situation. Alltsedan 1960 har folkpartiet i riksdagen väckt förslag om en ekonomisk värdering av hemarbetet. Frågan har verkligen fallit framåt genom att riksdagen 1974 begärde en förutsättningslös översyn av vissa ATP-frågor, däribland om pensionsrätt för vårdinsatser i hemmet. Utskottet tar även i år upp hela problematiken kring utformandet av den obligatoriska sjukpenningförsäkringen och framhåller att en utbyggnad åv den obligatoriska sjukförsäkringen för hemarbetande med vårduppgifter kanske kan komma i ett annat läge. Det är en förhoppning i vilken jag instämmer. Men, vad jag kan se, nämner utskottet inte ett dugg om möjligheten att höja den frivilliga sjukpenningen. Därför skulle jag gärna vilja fråga utskottets ordförande om man har tappat bort den biten. Vore det inte rimligt att man gjorde det möjligt att höja den frivilliga sjukpenningen tills en mera långsiktig reform har genomförts? Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 3 vid punkten 5.